Herr talman! Låt mig inledningsvis instämma i Daniel Tarschys inledande synpunkter, då han i egenskap av socialutskottets ordförande gjorde en allmän beskrivning av det gemensamma initiativ som tagits inom socialutskottet. Jag vill däremot tillbakavisa hans påståenden beträffande den moderata skattepolitiken. Han hittar visserligen inga förslag till besparingar i reservationer till dagens betänkande, men de finns i andra betänkanden från riksdagens utskott. Just den omständigheten att folkpartiet brukar polemisera mot förslagen till de besparingarna utgör ett bevis på att man är medveten om att de finns som finansiering av de skattesänkningsförslag vi redovisar. Herr talman! Välfärd och trygghet kan aldrig skiljas från valfrihet och självbestämmande. Välfärd har en individuell innebörd för varje människa. Därför finns det inget område där standardlösningar passar så dåligt som på välfärdens område. Alla familjer skall ha rätt och råd att välja omsorg för sina barn. De skall — oavsett vilken form utbudet får — kunna ta del av statens och kommunernas barnomsorgsstöd. Vårdnadsbidrag och avdragsrätt för barntillsynskostnader ökar valfriheten och minskar orättvisorna. Aldrig är valfriheten och självbestämmandet viktigare än när man är gammal eller sjuk. Det borde vara en självklarhet att det är det egna valet som avgör hur man lever och bor på äldre dar. Äldre skall ha rätt och möjlighet att välja såväl vårdsom boendeform. En god vård skall garanteras. Det kan bara ske om sjukvårdsmonopolet bryts. Med en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring ges alla rätten att välja sin egen doktor.En vårdgaranti skall garantera vård inom rimlig tid. Klarar den offentliga vården inte uppgiften skall man kunna gå till en privat vårdgivare utan att det kostar något extra. Så här borde det vara i vårt land, men — tyvärr — verkligheten ser väsentligt annorlunda ut. I själva verket är regeringspartiets tänkta välfärdsstat på väg att haverera. Det är lätt att se bristerna och revorna i den offentliga sektorns s.k. skyddsnät på område efter område. Socialdemokraternas storskaliga och kollektivistiska lösningar fungerar inte. Sjukförsäkringen bär inte sina egna kostnader. Pensionssystemet är inte anpassat efter verkligheten och håller på att rämna. Familjepolitiken innebär grava orättvisor och orimliga köer till den monopoliserade offentliga barnomsorgen. Inom sjukvården är köerna många och långa. Det har gått så långt att människor avlidit eller mist sin syn i väntan på operationer. Handikappade och äldre drabbas av en politik som uteslutande bygger på kollektivistiskt tänkande. Även personal inom den offentliga vården och omsorgen uttrycker ofta sitt missnöje med sina arbetsförhållanden och villkor. Sjukvårdens problem ligger inte i första hand i brist på pengar. I jämförelse med andra västeuropeiska länder satsar vi stora resurser på sjukvård. Trots det tillhör vi de länder som har de största köproblemen. Samtidigt tvingas de socialistiska politikerna höja skatterna och därmed det redan alltför höga skattetrycket. Socialdemokraterna hävdar ofta som försvar för den orimliga högskattepolitiken att denna är en garant för en god välfärd. Om detta var med sanningen överensstämmande skulle Sverige inte ha de problem vårt land de facto har. Trots kraftigt ökade kostnader — de totala sociala utgifterna i Sverige ökade under 1980-talet från 200 miljarder kronor 1982 till nästan 346 miljarder kronor 1987 — har problemen närmast förvärrats. Ett talande exempel på detta är t.ex. operationsköerna. I Göteborg får en patient vänta drygt 12 månader på en höftledsoperation. Det är 16 månaders kö till inkontinensoperation i Hallands län, och för att få en kranskärlsoperation måste man i Jönköping vänta 7 månader. Socialdemokraterna talar ofta om solidaritet med svagare grupper. Men när den enskildes önskemål och behov kommer i konflikt med den socialdemokratiska ideologin, blir det ofta de svagare grupperna som drar det kor taste strået. Ett exempel på detta är undantagandepensionärerna som en gång fullt lagligt begärde undantagande från ATP men som regeringen hittills inte velat medge rätt till pensionstillskott. Ett annat exempel är garantibeloppet för de sämst ställda inom föräldraförsäkringen. Medan föräldraförsäkringen i övrigt följer löneutvecklingen, vägrar regeringen att ens låta garantibeloppet följa kostnadsutvecklingen. Problemen inom den offentliga sektorn beror på systemens konstruktion. Krisen beror inte på bristande resurser utan på att sjukvården styrts av ett system som i praktiken bygger på ett planekonomiskt monopol, ett kommandosystem. I dag har den som inte kan få vård i den offentliga sektorn inget annat alternativ än att själv betala hela kostnaden för den nödvändiga behandlingen. Stora enheter, oklara ansvarsförhållanden, långa beslutsvägar och dåligt tillvaratagande av personalens idéer och engagemang gör att den offentliga sektorns stora otympliga monopol aldrig kommer att klara de uppgifter enskilda människor har rätt att kräva att den skall klara, inte minst mot bakgrund av de stora belopp som uttaxeras av skattebetalarna för den offentliga sektorns verksamhet. Sjukvårdens problem beror också på att det inte finns en marknadsprissättning, vilket leder till att man saknar ett övergripande kriterium på om verksamheten bedrivs effektivt. I vårdmonopolets Sverige finns inga prissignaler, och så länge vi förlitar oss på denna kommandoekonomi så får vi dras med köproblemen. Herr talman! Den nuvarande inriktningen av socialpolitiken måste förändras. Verksamheten måste styras av konsumenternas behov och önskemål, centralstyrning och tjänstemonopol måste upphöra. Konkurrens är nödvändig. Alla vårdgivare, offentliga som privata, måste kunna få verka på samma villkor. Välfärden måste komma alla till del oavsett hur och var man bor. Detta sker bäst genom att de hinder som i dag bromsar denna utveckling — främst i form av höga skatter, detaljregleringar och styrning med hjälp av statsbidrag — undanröjs. Åtgärderna måste innebära ett uppbrytande av det kommunala servicemonopolet, införande av mångfald och valfrihet inom äldreomsorgen, sjukvården och barnomsorgen samt vårdnadsbidrag till barnfamiljer och konkurrens på lika villkor mellan kommunal och privat verksamhet. Vi måste ge alla goda krafter möjlighet att verka i fri konkurrens. Även vårdanställda måste ges chansen att välja mellan olika arbetsgivare eller att kunna starta eget. En allmän och obligatorisk sjukförsäkring måste införas för att ge alla valfrihet inom sjukvården. Denna sjukvårdsförsäkring bör omfatta alla och förvaltas av den allmänna försäkringen. Ersättningen från försäkringen följer patienten till den vård han eller hon väljer — offentlig eller privat. I avvaktan på att det föreslagna försäkringssystemet införs, bör en vårdgaranti omedelbart införas som ger rätt för svårt sjuka som inte får vård inom rimlig tid i det egna landstinget att kunna erhålla vård på annat håll. Privat vård, vård i andra landsting, eller utomlands när så erfordras, bör då bekostas av det egna landstinget. Vården och omsorgen skall utformas på konsumentens villkor. Rätten att välja är fundamental. Ofta är det personliga valet det viktigaste, t.ex. när det gäller att ha sin egen läkare eller distriktssköterska eller kunna påverka valet av hemsamarit. Det är viktigt att kunna välja någon man känner förtroende för. Även valet av boendeoch serviceform såsom sjukhem, sjukhus, ålderdomshem och gruppboende är viktigt. En valfrihet på lika villkor är den bästa kvalitetsgarantin. Vård och omsorg måste kunna bedrivas av många olika vårdgivare genom att enskild och offentlig verksamhet får komplettera varandra i ett konkurrensförhållande. Alla huvudmän måste ges möjlighet att bedriva sin verksamhet på likvärdiga och rättvisa ekonomiska villkor. Då kan alla goda krafter tas till vara. Patienternas behov och önskemål avgör. Mångfalden stimulerar kvaliteten och valfriheten. Nyföretagande och nyetablering ger dynamik och utvecklingskraft också åt vård och omsorg. Detta viktiga samhällsområde får då en förbättrad kvalitet och därmed också ett förbättrat anseende. Många äldre vill bo kvar hemma i sin lägenhet eller i sitt hus eller i servicelägenhet. Andra vill ha det större mått av trygghet och service som boende i servicehus eller i den gamla typen av ålderdomshem innebär. Behovet att kunna välja och att kunna påverka sin situation blir inte mindre därför att åldern stiger och krafterna avtar. Egentligen är det så att behovet av mångfald ökar i skeden då bl.a. fysiska begränsningar sätter in. Valfrihetsprincipen måste skrivas in i såväl socialtjänstlagen som hälsooch sjukvårdslagen. Herr talman! Den 5 februari presenterades ett konkret förslag i linje med de riktlinjer som anges i den moderata partimotionen om en bättre välfärd av de moderata landstingsgrupperna i de fyra västsvenska länen samt moderaterna i Göteborgs kommun. Det är utmärkt om Västsverige kunde visa vägen och inom ramen för det frikommunförsök som pågår i Göteborg och Bohuslandstinget få pröva en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring och därmed skapa full valfrihet. Försäkringen skulle enligt förslaget administreras av försäkringskassan med hjälp av personal från de berörda landstingen. Avsikten är att vårdgivaren ges möjlighet att köpa vård där köerna är kortast. Det västsvenska förslaget innebär bl.a. att man tar bort de politiska nämnderna och att sjukhusens styrelser rekryteras bland expertis inom vård och ekonomi. Politikernas roll blir att företräda patienter och medborgare i egenskap av vårdens finansiärer. Mot den här bakgrunden är det intressant att notera det socialdemokratiska svaret, som kom i förra veckan. Då presenterade de västsvenska socialdemokraterna en idéskiss för utökad sjukvårdssamverkan i Västsverige. Fritt val av sjukhus inom Västsverige var ett av nyckelbegreppen i den framlagda idéskissen. Möjlighet för patienterna att själva välja sjukhus skall nu bli verklighet, dvs. samma idé som redan har framförts av moderaterna. Det är framför allt tre avsnitt i det socialdemokratiska förslaget som i stort överensstämmer med det moderata. Det gäller för det första valfriheten för patienterna och för det andra den breddning av konkurrensen beträffande sjukvårdsutbud som ligger i förslaget. För det tredje är man inte fftämmande för att minska politikerinflytandet när det gäller driften av verksamheten, man talar t.o.m. om aktiebolag och professionella styrelser. Det handlar således om nya och spännande förnyelseidéer i riktning mot ”gränslös sjukvård” som nu presenteras i Västsverige, och man frågar sig, herr talman: Hur länge skall det dröja innan signaler med samma innebörd kommer från den socialdemokratiska regeringen? Hittills har det rigida nejsägeriet från Bengt Lindqvist satt stopp för allt sådant nytänkande. Personalen inom vård och omsorg känner ofta stor vanmakt. Nya idéer har svårt att tränga igenom. Beslutsvägen är lång, från den enskilda arbetsplatsen och upp till de politiska beslutande församlingarna. Det finns ofta bara en monopolarbetsgivare inom vården. Det gör att den som vill byta arbetsgivare också måste byta yrke. Möjligheten att starta eget är mycket begränsad. Nyföretagandet, som inom de flesta samhällsområdena är en av de viktigaste källorna till förnyelse och förbättrad verksamhet, saknas nästan helt. Vårdlönerna efter skatt är bland de lägre i Europa. Trots bristfällig vård och service samt låga löner kostar verksamheten betydande belopp. Sverige är sannolikt det land som satsar mest på vård och omsorg i Västeuropa. Förklaringen är enkel. Det offentliga monopolet innebär att vi får ut väsentligt mycket mindre av de satsningarna än som vore rimligt. Slutsatsen är uppenbar: Det behövs ett nytänkande inom vård och omsorg för att den enskildes vilja skall kunna sättas i centrum och för att garantera vård i tid. Jag ber därför att få yrka bifall till de reservationer som utskottets moderata ledamöter har undertecknat. Jag skall dessutom be att få yrka bifall till reservationen nr 12, som gäller statens rättsläkarstationer. Sedan utskottet justerade sitt betänkande, har vi moderater erfarit att regeringen gjort sig skyldig till en falsk beskrivning av den verklighet som råder. Mot bakgrund av den betydande resursförstärkning som vi medverkade till förra året, tog vi fasta på den redovisning som finns i budgetpropositionen, och avstod från att väcka nya motionsyrkanden. Regeringen ger bl.a. i propositionen sken av att verksamhetsvolymen i betydande utsträckning minskar. Enligt de uppgifter som vi inhämtat är det fråga om mycket marginella förändringar. Den information som vi i övrigt inhämtat de senaste dagarna går tvärs emot vad som sägs i budgetpropositionen. För att ge ett exempel på vad som nu har avslöjats, skall jag citera ur gårdagens utgåva av Östgöta Correspondenten. Tidningen skriver: .tilationen är bristfällig, hanteringen av lösningsmedel otillfredställande och lyfthjälpmedel saknas för personalen. Bristerna skall vara åtgärdade till den 15 oktober. Annars riskerar ansvariga på rättsläkarstationen att åtalas.” Det är upprörande att regeringen har presterat ett så vilseledande beslutsunderlag inför riksdagen. Rationalisering och återhållsamhet med statliga utgifter är givetvis angeläget, där så är möjligt. Men vad som här måste ges företräde är värnandet av rättssäkerheten. Därför måste riksdagen ge regeringen bakläxa i detta ärende genom att bifalla reservationen nr 12. Slutligen vill jag understryka vikten av en fortsatt intensiv kamp mot HIV/aids, vilket berörs i de särskilda yttranden som vi fogat till betänkandet. Vi har i motionen nr 429 påpekat att en besparing på detta område inte är förenlig med det ansvar som staten måste ta när det gäller bekämpandet av spridningen av HIV. En besparing kan felaktigt ge människor intrycket att faran är över — och det är den sannerligen inte! Tvärtom måste den verksamhet som vi pekat på i vår motion genomföras fullt ut. Under utskottsbehandlingen har vi emellertid fått det överraskande beskedet att betydande medel finns i reservation från tidigare år. Självfallet måste dessa pengar först användas, men vi förbehåller oss rätten att återkomma i ärendet om vi skulle finna att ytterligare medel erfordras. I det andra yttrandet följer vi upp ett motionsyrkande från ledamoten Göran Allmér, som begär att särskilda medel anvisas till kamratföreningen NU i Danderyd. Även om det inte ankommer på riksdagen att fördela dessa medel, vill vi likväl markera vikten av att det bör vara en självklarhet att erforderliga medel beviljas. Vi anser att föreningens verksamhet är mycket angelägen mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i dessa sammanhang. Beträffande motionens yrkande i övrigt återkommer utskottet i ett senare skede.

Herr talman! Får jag först uttala min tillfredsställelse över att moderaterna ansluter sig till reservationen 12 om medelsanvisningen till statens rättsläkarstationer. Därmed bör det vara möjligt att vinna kammarens bifall till den reservationen. Sten Svensson har självfallet rätt i att moderaterna har presenterat en skuggbudget där plus och minus förefaller gå ihop. Den skuggbudgeten kommer att diskuteras senare i en annan debatt. Poängen i mitt anförande handlade inte om det närmaste året, utan den gällde det moderata projektet under 90-talet som går ut på en mycket kraftig nedpressning av skattetrycket. Detta projekt går inte att genomföra utan mycket kraftiga ingrepp också i det sociala skyddsnätet, dvs. i socialförsäkringarna eller i de offentligfinansierade sociala tjänsterna. Jag menar att det är på denna punkt som det finns en klyfta mellan moderat socialpolitik och moderat skattepolitik. Det är min förhoppning att moderaterna skall arbeta på att fylla igen denna klyfta så att den moderata socialpolitiken verkligen blir trovärdig.
Herr talman! Jag ber att få tacka Daniel Tarschys för att han nu medger att plus och minus går ihop — det lät inte så från talarstolen för en stund sedan. Beträffande det sociala fältet är vårt huvudförslag att man skall införa en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring, som så småningom skall ersätta landstingsskatten. Jag påpekade i mitt anförande hur viktigt det är att vi åstadkommer helt andra system som leder till att det blir ett stort utbud av vård och omsorg på marknaden, där även privata, kooperativa och andra finansiärer bidrar till att öka detta utbud. Vi har ett så pass högt skattetryck att detta borde medge att vi får ut mer av pengarna. Men jag påvisade i mitt anförande att så inte blir fallet. Därför kan vi inte fortsätta att ösa ut mera pengar, utan vi måste i stället ändra det grundläggande systemet. Jag tror att vi i själva verket, när vi går på djupet i denna diskussion, kan bli överens om många förändringar i detta avseende. Jag upplever det som att Daniel Tarschys gärna vill se att det blir en ökad konkurrens och ett ökat utbud, så att det blir möjligt för vårdtagarna och för de anställda att få en vidgad valfrihet.
Herr talman! Vi är mycket riktigt överens om värdet av en ökad konkurrens och en ökad valfrihet. Men vi är inte överens om vilka kostnadseffekter detta kommer att få. Jag är övertygad om att det går att effektivisera den svenska vården. De besparingar som måste till för att möjliggöra det moderata skatteprogrammet är dock av en sådan storleksordning att det faktiskt krävs mycket kraftfulla ingrepp i hela det sociala skyddssystemet. Det är här som moderaterna inte har presenterat en trovärdig politik.
Herr talman! Denna debatt borde naturligtvis mera föras i de ekonomiska sammanhangen i anslutning till betänkanden från skatteresp. finansutskottet. Låt mig ändå slå fast att vår politik syftar till att begränsa benägenheten hos löntagarorganisationerna att ständigt kräva utökad kompensation som leder till ännu större kostnader. Både kommuner och landsting är ju stora arbetsgivare med många anställda, och de känner väldigt starkt av denna högskattepolitik som ständigt måste kompenseras genom höjda löner. Detta leder inte till någon framgång. Den utveckling vi har bakom oss har till fullo bevisat att vi måste göra en omläggning som syftar till att man sänker kostnaderna och håller inflationen nere. Därigenom får man ut mera för de pengar som man tillför den offentliga sektorn. Det är att åstadkomma detta som är det väsentliga i moderaternas politik. Daniel Tarschys, jag tror att vi kan komma överens på många områden om vi anstränger oss för att mera ta fasta på och betona det som förenar oss och mindre betonar det som skiljer oss åt. Jag tror att Daniel Tarschys på denna punkt får anledning att begrunda vad han sade för en stund sedan.

Herr talman! Det grundläggande för det goda samhället måste vara att välfärden fördelas på ett rättvist sätt. För centerns del är fördelningen av samhällets resurser mellan olika grupper en högt prioriterad fråga. Det betyder att vi är på vår vakt mot ökande klyftor. Det finns många oroande tecken på att klyftorna ökar och vidgas. Jag tänker då inte bara på den oro som många känner inför verkningarna av den nya skattereformens finansiering — ovissheten är i många fall värre än vissheten. Daniel Tarschys utdelade en del rallarsvingar i sitt anförande, men jag tycker att folkpartiet borde känna en oro inför skattereformens finansieringseffekter. Det borde egentligen göras en noggrann undersökning av skattereformens finansieringsdel. Detta är en självklar åtgärd för att skingra oron för att en ny klassklyfta plötsligt skall öppna sin avgrund. Daniel Tarschys berörde finansieringen av centerpartiets förslag. Vi totalfinansierar våra förslag, men den diskussionen skall vi ta upp i ett annat sammanhang. Finansieringen finns med i bl.a. vår ekonomisk-politiska partimotion. En undersökning som LO har låtit göra med rubriken ”Ungdomar i välfärden” är ett annat vittnesbörd om grupper som är det s.k. välfärdssamhällets förlorare. Rapporten pekar ut unga kvinnor i åldrarna 16—24 år som vid inträdet i arbetslivet får den sämsta arbetsmiljön och den lägsta lönen samt den största otryggheten och ofriheten i arbetslivet. De hotas av belastningsskador, tidig utslitning och utslagning genom sina monotona jobb. Nog är det uppenbart att bevakning och uppmärksamhet från fackets sida har brustit. Det är svårt att på annat sätt förklara varför alla dessa brister i arbetsmiljön inte åtgärdats. Att det nu är en LO-rapport som är kritisk och sätter fingret på denna ömma punkt är en bra början som förhoppningsvis får en fortsättning. Bättre arbetsmiljö och heltidsarbete för dem som så önskar nämns i rapporten, och det är nog gott och väl. Men man glömmer bort ett viktigt inslag i välfärdsbilden som också borde omfatta dessa unga arbetare, främst kvinnor — denna glömska har nog ett visst samband med att LO är ovanligt rikt företrätt av män i övre medelåldern. Man kan fråga sig om dessa män verkligen känner till hur det är att vara ensamstående och lågavlönad med ett slitsamt yrke och med ansvar för både hem och barn. Arbetslivets och näringslivets krav på mer arbetskraft tillgodoses nog, men grundfelet är att den enskilde människans behov av tidsutrymme för vård och omsorg om de egna barnen är illa tillgodosett. Här efterlyser vi från centerns sida en helt ny inriktning där möjlighet till en kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar blir en reell möjlighet och där möjligheten att verkligen vara förälder säkras. De sociala följderna av en sådan inriktning skulle med all säkerhet tämligen snart kunna avläsas i form av tryggare och mer harmoniska barn. Det finns också en klyfta i samhället som ingen längre kan undgå att märka, nämligen att vissa föräldrar är väl tillgodosedda när det gäller att förverkliga ett föräldraskap präglat av trygghet och stabilitet, mångsidighet när det gäller upplevelser och gemensamma glädjeämnen — faktorer som samverkar till att skapa en miljö som ger en god start i livet. Det finns samtidigt barn som från tidiga år får finna sig i alltför långa vistelsetider på daghem, en snålt tillmätt tid att vara tillsammans med en trött mamma eller pappa, bristande stimulans och omväxling på fritiden samt kanske därtill en boendemiljö som är nedsliten och vandaliserad. Socialvårdens och skolans folk känner väl till denna verklighet, och det är inte heller svårt att förutsäga vilka konsekvenser som har blivit följden av en sådan samhällsutveckling, både för den enskilde eleven och för samhället i stort. Frågan är om man kan tala om ett välfärdssamhälle när utvecklingen kan se ut på detta sätt. Vad som saknas är en inriktning för att stödja familjens bestånd. I alla de påfrestningar som familjen är utsatt för har det saknats en insikt om att familjen, trots alla sina fel och brister, är den bästa innefattningen för barnets uppväxtförhållanden, och då måste föräldrar få lov att vara föräldrar och familjen få lov att vara familj, även om det skulle kollidera med arbetslivets och näringslivets krav på mer arbetskraft. Många undrar i dag: Står socialdemokraterna fortfarande för en rättvis fördelningspolitik? En oerhörd kapitalöverföring har skett under 80-talet från de grupper som har det mindre gott ställt till de redan välbeställda. Överföringen genom denna omvända Robin Hood-politik är antagligen av en storleksordning som gör socialdemokraterna mycket angelägna om att förtiga den. Men skall vårt samhälle vara ett välfärdssamhälle måste alla ha anledning att känna glädje över framgångarna, känna delaktighet i ansvaret för samhället, men också få del av resultatet. Sker inte det, uppstår obevekligen spänningar. Det är de svaga grupperna som drabbas först, de som har svårt att tilldra sig massmedial uppmärksamhet. Särskilt upprörande blir det när det drabbar äldre som under svåra förhållanden varit med om att lägga grunden för det nuvarande samhället. Många pensionärer har så låg pension att när de allra nödvändigaste utgifterna är betalda, räcker pengarna inte till mycket mer. När det är så är det inte en rättvis fördelning av landets resurser. Det inser säkert alla. Från vår sida har vi lagt fram ett förslag om en ny och förstärkt grundpension, som syftar till att undanröja denna orättfärdighet. Det förefaller som om detta förslag om en rejäl grundpension har kommenterats på ett sätt som antyder att det skulle kunna få en välvillig behandling. Förslaget retar kanske en del, men i varje fall kommer vi i centern att arbeta för det. Det finns en annan brist i samhället som särskilt drabbar de äldre, och det är äldreomsorgens otillräckliga utbyggnad på många håll. Den ensidighet som utmärker socialdemokratisk socialpolitik finns också här. Det borde vara naturligt att ta till vara alla de resurser som hittills inte utnyttjats i tillräcklig grad. De anhörigas värdefulla insatser — mycket står och faller med dem -— har äntligen börjat uppskattas. Den resurs som närstående, vänner, ideella organisationer och friska pensionärer representerar borde på ett mer systematiskt sätt tas till vara. Riksdagsbeslutet när det gäller omoch nybyggnad av ålderdomshem öppnar nya möjligheter att erbjuda äldre människor en boendeform som man länge har efterfrågat och saknat. Denna efterfrågan på ålderdomshem är ett tecken på att äldre människor inte kan hänvisas enbart till eget boende i hemmet. Men eftersom det har dröjt länge innan den insikten har infunnit sig och eftersom den ännu: dröjer på sina håll, finns här ett stort uppdämt behov. Vi nås också ständigt av rapporter som måste vara nedslående för socialdemokraterna när det gäller målsättningen att uppfylla löftet om utbyggnaden av barnomsorgen. Knappt hälften av landets kommuner klarar utbygg naden till 1991. 40 96 av alla förskolebarn får över huvud taget ingen del av barnomsorgens miljarder. Till råga på allt har det visat sig att de socialgrupper som mest utnyttjar denna stora fördelningspolitiska åtgärd är de som har det bäst ställt, medan LO:s grupper utnyttjar barnomsorgen i betydligt mindre utsträckning. Grundfelet i hela denna apparat är att man inte utnyttjar de resurser som faktiskt finns. Detta har inte skett på grund av något tillfälligt förbiseende, utan det är av ideologiska skäl som man hittills har vägrat. Nu har äntligen socialdemokraterna reviderat sin uppfattning, bytt fot, omprövat gamla ståndpunkter — uttrycken är många, men listans längd börjar också bli ansenlig. Den inriktning på barnomsorgen som vi i centern vill stå för skall erbjuda valfrihet i olika former, där det personliga initiativet skall få komma till sin rätt på ett helt annat sätt än hittills och där friheten att välja omsorg för barnen också skall innefatta rätten att under några snabbt flyende år kunna förkorta sin arbetsdag eller vara hemma på heltid. Till de stora outnyttjade resurserna hör svenska kyrkan. Där finns en organisation som fungerar över hela landet, och på många håll skulle kyrkan kunna göra en stor insats för barnomsorgen och tillföra den ett inslag av djup, allvar och andlighet som allt fler människor, unga som äldre, tycks inse behovet av i vårt samhälle. För att underlätta för församlingarna att göra en insats för samhället och för kyrkan själv, för föräldrar och för barn har det startats en Sveriges kyrkliga barnomsorgsförening. Riksföreningen vill medverka till bevakandet av barns villkor i samhället, arbeta för ett rikare utbud av alternativ i barnomsorgen och fästa uppmärksamheten på den angelägna sociala uppgiften att medverka till en god lösning av barnomsorgsfrågan. För oss centerpartister är ett av välfärdssamhällets kännetecken att samhället efter råd och lägenhet vårdar sig som det som är svagt och bräckligt, slitet och medfaret. Det är ett drag i vårt samhälle som är grundat i en bestämd människosyn. Det finns anledning att lyfta fram detta när man alltför onyanserat kritiserar den offentliga sektorn. Det finns mycket kritik av den offentliga sektorn som är berättigad, men vi för vår del slår vakt om ett fungerande socialt skyddsnät, utan vilket välfärdssamhället knappast längre gör skäl för namnet. Alternativ i barnomsorgen och i vård över huvud taget är nödvändiga och positiva för att effektivisera verksamheten och för att öka valfriheten. Det är naturligt för oss att den starke bistår den svage. En utjämning måste ske. Det gäller också i samhällets förhållande till handikappade. Det finns i vårt land en värdefull tradition att hjälpa den som har det svårt, och det är viktigt att det arvet inte försvinner eller tunnas ut. Men det kommer att ske om en egoistisk idealbildning, där var och en är sig själv närmast och var och en är sin egen lyckas smed, prånglas ut. Bristen på en rättvis fördelningspolitik finns på många områden, men drabbar alldeles särskilt grupper i vårt samhälle som är bortglömda. De handikappade har ofta en lägre bostadsstandard, sämre möjligheter till utbildning och svårare att få arbete och sysselsättning. Det krävs större insatser för att ekonomiskt och på annat sätt hjälpa de handikappade ut i arbetslivet och tillgodose behovet av handikappbostäder. Herr talman! Det är många som förutspår ekonomiskt kärva tider i Sverige. Om det skulle bli så, är det risk för att många kommer i kläm. I sådana tider är det viktigt att inte också de sociala ambitionerna råkar ut för lågkonjunktur, för det är då som det sociala skyddsnätet verkligen behövs. Jag yrkar med detta bifall till de reservationer vid det betänkande som vi nu diskuterar där centerns representanter i utskottet finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns mycket i Ulla Tillanders anförande som jag gärna instämmer i. Vad gäller grundvärderingar står centern och folkpartiet varandra nära. Men låt mig ändå återkomma något till frågan om ekonomin. Jag har studerat centerns ekonomisk-politiska motion, och det är just därför som jag är så bekymrad över centerns socialpolitik. Som vi bedömer det fattas det ca 10 miljarder i centerns finansiering av skattereformen. Man har förhoppningar om att utländska köpare av pappersmassa skall ta på sig en del av finansieringen av den svenska skattereformen. Man tänker sig att fonder som man hittat hos riksgälden skall användas till konsumtion. Skulle den här alternativa finansieringen verkställas, befarar vi att det kan bli en utslagning av den elintensiva industrin i Norrland, med de sociala effekter som det får. Vi befarar också att trycket på penningpolitiken ökar med de räntehöjningar som det får till effekt. Vi är med andra ord bekymrade över de sociala effekterna av centerns ekonomiska politik.
Herr talman! Jag förstår att Daniel Tarschys hellre talar om centerns ekonomiska politik än om folkpartiets eget förslag till hur skattereformen skall finansieras. Om Daniel Tarschys och folkpartiet är så säkra på att förslaget är så bra borde man också kunna gå med på att genomföra en noggrann undersökning av skattereformens finansieringsdel innan den är genomförd, vilket vi har föreslagit. Det skulle vara bra att i tid få reda på hur det förslaget slår på t.ex. boendekostnader för lågoch medelinkomsttagare och inte minst hur det påverkar situationen för dem i det gömda och glömda Sverige, några som folkpartiet säger sig arbeta för.
Herr talman! Jag kan berätta för Ulla Tillander hur skattereformen kommer att slå. Den kommer att minska skatterna på inkomster och öka skatterna på boendet. Det sker alltså en omfördelning genom den politik som vi har föreslagit. Effekterna av politiken har studerats vä" ”Srväg i det utomordentligt omfattande material som fyra stora offentliga u:: "ningar har frambringat. När det gäller de effekter som kan studeras i efter, föreslås i forskningspropositionen att 5 milj.kr. skall avsättas för att man skall undersöka alla effekter av reformen. Jag kan försäkra Ulla Tillander att det inte på något sätt saknas vilja att undersöka effekterna. Men vi menar att de flera tusen sidor som finns redan innan beslut fattas är fullt tillräckliga för att vi skall kunna sjösätta reformen, som jag tror kommer att få goda effekter för Sverige även på det sociala planet— bl.a. genom att ge oss resurser för en ambitiös socialpolitik i framtiden. Risken för Sverige — det understryks i flera ekonomiska prognoser som vi kan läsa om i tidningarna — är att vår industri, hela näringslivet kommer att hamna i ett stillestånd, att vi alltså kommer att gå in i en ekonomisk stagnation under 90-talet. En sådan utveckling medför allvarlig risk för att vi inte skall kunna förverkliga de höga sociala ambitioner som är gemensamma för oss i socialutskottet.
Herr talman! Man kan ju beklaga att den vishet som Daniel Tarschys här representerar inte har nått ut till de stora löntagargrupperna. De flesta är nämligen överens om, att den oro som har spritt sig på arbetsmarknaden baseras på just ovissheten kring skattereformens effekter.

Herr talman! Rättvisa och solidaritet, jämlikhet och gemenskap borde vara grunderna för socialpolitiken, så att vi alla kan känna trygghet och få möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Men är det så i dag? Är det så det ser ut om vi ser oss omkring? Är det en rättfärdig socialpolitik vi har i Sverige i dag? Det som händer just nu ute i kommunerna är mer eller mindre en katastrof. Det är inte längre fråga om att använda osthyveln för att skära i verksamheter, utan det som pågår i dag är rena kirurgin — inte av kosmetisk art utan verkliga ingrepp som, för att fortsätta med ett kirurgiskt bildspråk, nästa år kommer att sluta med en total utrymning av vitala kommunala organ. Det är miljontals kronor som kommunerna måste skära ner inom socialtjänsten, kulturen, skolan och andra gemensamma verksamheter — detta i verksamheter som under tio års tid redan fått känna av osthyveln. Vi har i olika sammanhang krävt att kommunerna skall få tillbaka de miljarder som staten dragit in under 1980-talet i form av minskade statsbidrag, avskaffande av den kommunala beskattningsrätten av juridiska personer osv. Det är indragningar som har genomförts av den socialdemokratiska regeringen med hjälp av de borgerliga partierna och hoppande majoriteter. Vi ser i dag hur detta har lett fram till en nästan omöjlig situation för kommuner och landsting. Den kommer att förvärras om de inte nu snabbt får kompensation för de minskade bidragen. Särskilt gäller detta kommunerna, eftersom man planerar att ge dem ännu fler uppgifter utan att för den skull tala om hur de skall finansieras. Jag tänker speciellt på äldreomsorgen. För den enskilde finns det också stora brister på skatteområdet, men varken regeringen eller samarbetspartnern folkpartiet har talat om hur de skall avhjälpas. Vilken grupp som kommer i kläm vet vi, nämligen låginkomsttagarna, och av dem är över 1 miljon kvinnor. Vi nar nyligen fått tre färska rapporter som handlar om bristerna i den svenska välfärden. Det är LO:s utredning om unga kvinnors välfärd, den statliga handikapputredningen och långtidsutredningen. För att börja med att diskutera långtidsutredningen så kan vi se att vi bakom oss har en period av små vinningar för fattiga och stora kap för de rika. Man kan verkligen tala om att när det regnar manna så har den fattige ingen sked. Utslagningen ökar. Vi har ett ökat antal förtidspensionärer; i dag är de lika många som Göteborgs befolkning. Segregationen i boendet är oförändrad. Bostadsköerna är längre än någonsin, och vräkningarna är fler än under statartiden! De ekonomiska klyftorna ökar mellan olika befolkningsgrupper och mellan olika regioner — med stora skillnader mellan storstad och glesbygd. Halva Sveriges befolkning har inkomster under 100 000 kr. per år, och av dessa människor är ca 3 miljoner kvinnor. Över en halv miljon människor uppbär socialbidrag — med den standard som det innebär. Skatter och transfereringar håller helt på att försvinna som instrument i fördelningspolitiken. Det är långt kvar till ekonomisk och social jämlikhet mellan män och kvinnor. Vi kvinnor får med nuvarande samhällsutveckling vara någon sorts 80 procentsmänniskor, eftersom utvecklingen tycks ha stannat på denna nivå. Att vara handikappad innebär i stort sett detsamma i dag som det gjorde för tio år sedan; även på detta område kan vi alltså se en tillbakagång eller, för att vara snäll, en stagnation. Trots att alla partier är överens om handikappolitiken och i stort sett varit det under alla år, så finns stora brister. Fortfarande har människor med svåra funktionshinder inte någon som helst möjlighet att välja sina medhjälpare. Ni kan ju tänka er själva hur det är att varje vecka ha nya personer till hjälp med de mest intima sysslorna: att tvätta sig, duscha sig, lägga sig osv. Är man ung och har funktionshinder får man ofta nöja sig med att sitta hemma. Bara var fjärde kommun försöker över huvud taget ordna sysselsättning. Bristerna är flera, och listan kan göras lång. Jag förstår att det har blivit så här med tanke på den politik som regeringen har fört, men detta är inte acceptabelt i ett land som vill kalla sig välfärdsstat. Många har också ansträngt sig för att svartmåla en hel generation ungdomar; man jämställer ungdomar och våld, ungdomar och knark, ungdomar och sprit osv. Kort sagt har ungdom och problem kommit att bli mer och mer synonyma begrepp. I LO:s rapport om arbetarungdomar får vi ett annat perspektiv. Vi kan läsa om ungdomar som tidigt försörjer sig och som deltar i produktion och samhällsliv, men hur sprickorna i välfärdsbygget försvårar unga människors situation. Ungdomarna har ofta sämre arbetsmiljö och ensidiga och tunga rutinarbeten som gör att de tidigt får skador av arbetet. I bostadskön finns 200 000 ungdomar. Det är knappast för mycket sagt att vår bostadspolitik är rent ungdomsfientlig. Längst ner på klasstegen står de unga kvinnorna med fler arbetsskador och avsevärt lägre lön än männen. Vår ambition i vpk är att undanröja orsakerna till det man brukar kalla den ”nya” fattigdomen. Därför har vi i flera motioner begärt en ny låginkomstutredning. Det finns i dag ingen riktig måttstock på den ”nya” fattigdo men. Långtidsutredningen berör de stora svepande linjerna, men tränger aldrig under samhällsskalet så att säga. I andra utredningar finner vi enskildheter men inte helheten. Vi i vpk vill att samhället skaffar sig kunskaper om en ny fördelningspolitik. Det behövs forskning och kunskapsbildning, och denna bör vara av två slag: en ekonomisk och en social. På 1960-talet inledde Gunnar och Maj-Britt Inghe ett arbete med att kartlägga ”den ofärdiga välfärden”. Det är något i deras sätt att angripa de resursknappas situation som är det som i dag behövs. Vi vill få underlag och åtgärdsprogram för utsatta barn, ensamstående föräldrar, hemlösa etc. Vi anser att socialpolitiken i mycket större utsträckning än vad som nu är fallet även skall inbegripa arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som kan sättas in för att lösa sociala problem. Prisregleringar, kontroll över investeringar och inkomstöverföringar är också av stor betydelse för socialpolitiken. Till detta kommer, som en av grundförutsättningarna för samhällsförändringen, bra social samhällsplanering. Den fysiska miljön anser vi är underskattad som grogrund för sociala problem, trots den bittra erfarenheten av 1960-talets bostadsbyggnadsprogram. Vi anser alltså att det behövs ett förebyggande arbete, en kraftig satsning på den offentliga sektorn, på vård och omsorg — alltså en satsning på landsting och kommuner. Det innebär ett försvar för den så genomkritiserade och bespottade offentliga sektorn. Och varför vill vi försvara och utveckla den offentliga sektorn? Jo, därför att en fungerande offentlig sektor är grunden, eller kanske själva instrumentet, för en fördelningspolitik, för jämlikhet och trygghet, för rättvisa och solidaritet. Det är begrepp som i dag knappast hörs i den debatt där det enda värde som gäller är det ekonomiska, det som räknas i kronor och ören och som kan läsas av i en budget. Det ekonomiska tänkandet har verkligen slagit rot i den samhällspolitiska debatten, och det breder ut sig som kvickrot och nästlar sig in i varje vrå av vårt samhälle. Statens järnvägars huvuduppgift är numera inte att se till att folk kan resa till varandra, utan dess huvuduppgift är att vara lönsamt. Postens främsta uppgift är inte längre att se till att våra brev kommer fram i tid, utan dess främsta uppgift är att vara lönsamt. Det är ett lönsamhetsoch effektivitetstänkande som får förödande konsekvenser när det skall tillämpas inom den sociala sektorn. Hur mäter vi effektivitet när det handlar om att bemöta människor? Hur skall man kunna översätta solidaritet i kronor och ören? Hur mäter man värdet av människovärdet? Krisen när det gäller vår välfärd är akut, det vet vi, inom sjukvården, barnomsorgen, äldreomsorgen, mentalvården, kriminalvården och socialvården. Krisen är ett resultat av en målmedveten politik som under hela 80-talet gått ut på att kommuner och landsting skall berövas de ekonomiska möjligheterna att bedriva den välfärdspolitik som de har till uppgift att bedriva. Men den offentliga sektorns kris är också till stor del en personalkris. Personalen har för låga löner, dåliga arbetstider och för litet att säga till om på den egna arbetsplatsen. Detta gör att personalen flyr. Det är självklart att personalen flyr, för vem vill inte kunna leva på sin lön, bli uppskattad och kunna utveckla sig i sitt arbete och mötas med respekt för det engagemang och kun nande som man faktiskt har? Alla vill vi väl det, oavsett om vi sitter på socialbyrån eller i riksdagens socialutskott. Men i det avseendet är det väldigt olika, det kan jag garantera. Man frågar naturligtvis varför det är på det här sättet. För några år sedan var det braskande rubriker i tidningarna. Över en halv miljon svenskar var beroende av socialbidrag. Regeringen tillsatte då en krisgrupp, och larmet gick. Efter ett tag kom den här gruppen ut ur sammanträdesrummet och konstaterade att det var samma gamla fattigdom som det alltid hade varit. Skillnaden var bara att klassklyftorna hade ökat. Med detta konstaterande lades analysen i byrålådan. I dag är situationen densamma, men den ger inte några stora rubriker. Man talar knappast om den. Man talar inte heller om utslagningen på arbetsmarknaden, om de ökade förtidspensioneringarna och om ett alltmer komplicerat arbetsliv, där många människor har svårt att hänga med. Varför är det så tyst? När skall socialpolitiken och välfärdspolitiken bli lika upphöjda och föremål för samma omsorg som exempelvis den ekonomiska politiken? När, Ingela Thalén, får vi se Hagaöverläggningar om den sociala välfärden? När får vi se en försvarskommitté för våra sociala rättigheter och för försvaret av människovärdet? Det är ändå det som socialpolitiken i grunden handlar om. Hur vi ser på värdet och vikten av den offentliga sektorn kan avläsas i det betänkande som vi nu diskuterar. Moderaterna betonar, vilket vi också fick höra i ett tidigare anförande, nästan triumferande i sin reservation att välfärdsstaten är på väg att haverera, att storskaliga och kollektivistiska lösningar måste bort och att valfriheten är lösenordet. För vem i raden av köande till behandlingsplatser, köande till sjukvården och köande till barnomsorgen är valfrihet en lösning? För vem i väntrummet på socialbyrån och för vem av biträdena inom hemtjänsten är valfrihet lösningen på problemen? Folkpartiet säger ”att en väl fungerande marknadsekonomi förutsätter en välfärdsstat liksom att en väl fungerande välfärdsstat förutsätter en marknadsekonomi”. Det låter vackert och är tjusigt formulerat. Men man undrar: Vad är det för fel i dag? Välfärdsstaten fungerar inte. Innebär det att det är fel på marknadsekonomin, eller hur hänger det ihop? Jag skulle vilja kommentera det som Daniel Tarschys och, tror jag, både moderaterna och centerpartiets företrädare tog upp i sina anföranden, nämligen att det är så bra att vi har en enighet i socialutskottet i så många frågor och att det är bra att vi har manifesterat den genom att få till stånd den här socialpolitiska debatten. Jag instämmer i det. Men samtidigt är jag mycket betänksam inför den enighet som vi ofta uppnår i socialutskottet. Jag anser att om den enigheten inte följs av en enighet i skatteutskottet och i finansutskottet, då är den enigheten ingenting värd. Det visar sig gång efter annan. Om vi tittar på socialdemokraternas och folkpartiets uppgörelse om skattereformen, finner vi att skattereformen innebär att de grupper i samhället som i dag har det sämst ställt kommer att få det ännu sämre. Det resulterar i sig i längre bidragsköer. En övergång från beskattning av höga inkomster till punktskatter på livets nödtorft innebär naturligtvis att det är låginkomsttagarna som drabbas. Om man gör så i den ena änden av politiken och sedan sitter i socialutskottet och talar om att man har en sådan förträfflig socialpoli tik i den andra änden, då hänger det inte ihop, tycker jag. Därför anser jag att det är väl förmätet av Daniel Tarschys att stå i talarstolen och kritisera alla andra partiers socialpolitik sönder och samman. Om vpk:s socialpolitik var han vänlig nog att säga att den är både framsynt och avancerad. Och jag tackar naturligtvis för det. Men sedan sade han att den inte var värd någonting, eftersom vi i vpk finansierar den med pengar som finns i det system som vi lever i i dag. Då måste jag fråga: Herre Gud, vilket annat samhälle skall vi ta pengar ur om inte det som vi lever i i dag? Vi visar på ett mycket bättre och rättvisare sätt att fördela det välstånd som vi i Sverige har i dag. Det innebär lösningar som skulle gynna stora delar av de grupper i samhället som i dag har det svårt. Jag har i detta anförande inte berört familjepolitiken och sjukvårdspolitiken, eftersom Margö Ingvardsson och Berith Eriksson kommer att ta upp dessa frågor i senare inlägg. Jag skulle emellertid vilja säga något om familjepolitiken och barnomsorgen, vilket centerns representant tog upp. Vad är ett bättre stöd för familjen än en fungerande offentlig sektor? Vad är ett bättre stöd än en fungerande barnomsorg, en skola som inte drabbas av ideliga nedskärningar, inrasande tak och byten av lärare? Vad är bättre än ett bra fritids med personal och utan inskränkningar? Vad är bättre än sex timmars arbetsdag för alla föräldrar? Vad är bättre än kollektiva och gemensamma lösningar som stöd för familjerna och den familjepolitik som vi anser vara nödvändig? Vi måste avlasta familjerna i dag, och det gör vi inte med privata lösningar, utan det gör vi med gemensamma lösningar. Inte minst gäller det oss kvinnor, och inte minst gäller det oss ensamstående kvinnor som är totalt beroende av en fungerande offentlig sektor. Vi arbetar i stor utsträckning där, och vi är beroende av den för att själva kunna ha ett annat arbete. Det är där som vi måste satsa pengarna och inte på privata lösningar. Med detta, herr talman, skulle jag bara vilja uppmana alla som aktivt och intresserat följer denna debatt att slå upp s. 135 i det betänkande som vi diskuterar. Där finns det en utmärkt redogörelse för hur mycket pengar som de olika partierna vill satsa på dessa verksamheter. Där framgår det med all önskvärd tydlighet att vpk vill satsa över 3 miljarder kronor. Den som kommer närmast är folkpartiet som vill satsa 0,5 miljarder kronor. Vad vill vi då satsa på? Detta får vi säkert äta upp då man från de andra partierna kommer att säga att det är överbudspolitik. Men jag kan försäkra Daniel Tarschys att detta är finansierat i andra motioner. Vad vill vi i vpk satsa på? Jo, vi vill satsa 3 miljarder kronor på minskad helgtjänstgöring inom vården. Vi vill satsa på minskad helgtjänstgöring med flera personalbefrämjande åtgärder inom hemtjänsten. Och det gör vi därför att vi är medvetna om att om dessa satsningar inte görs i dag, dvs. om vi inte sätter in ordentliga stimulansbidrag så att kommuner och landsting kan få sin personal att stanna kvar och få vidareutbilda sig, få ordentlig lön och drägliga arbetstider, då kommer den offentliga sektorn, som handlar om vård och omsorg, att braka ihop. Och då står vi där. Och vilka får då ta smällarna? Jo, det är de lågavlönade som inte kan finna några privata lösningar. Och det blir vi kvinnor som får sköta om våra gamla och våra barn i stället för att gå ut i förvärvsarbete. Och hur skall vi få pengar till det? Jo, vi får gå på socialbyrån, precis som så många tvingas göra i dag. På grund av att det saknas barnomsorgsplatser lever många på socialbidrag, inte därför att de vill det, inte därför att de är lata och inte heller därför att de inte vill arbeta utan därför att det är den enda lösningen. Det kommer att bli resultatet av vad ni kallar privata lösningar, och det är de verkligen. Men det är ingen bra utveckling. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga de motioner i betänkandet som vpk står bakom.

Herr talman! Gudrun Schyman är en baddare på att fördela resurser. Hon fördelar och fördelar så det står härliga till. Min fråga till Gudrun Schyman är: Vad är det för resurser som hon fördelar? Jo, visst kan man ta av det välstånd som det blandekonomiska samhället har frambringat i dag och fördela det. Men det blir då en engångsfördelning. Det som är problemet med vpk är att detta parti inte har den blekaste aning om hur resurser kommer till stånd. Man har aldrig fört en politik för att skapa resurser, men man har alltid fört en politik för att fördela resurser. Det kan man göra en gång, men det går inte att fortsätta med det år efter år. Därför blir resultatet av vpk:s politik social misär, om den genomförs. Vi har sett hur det går när den genomförs. Vi har sett massor med exempel på hur det fungerar när vpk:s politik genomförs. Just den sociala misären blir resultatet av en kommunistisk politik. Här hörde vi Gudrun Schyman förklara att vi behöver kontroll över investeringar. Sveriges problem är att vi nästan inte har några investeringar. Här hörde vi Gudrun Schyman säga att vi behöver prisregleringar. Alla hennes partikamrater i öststaterna grubblar just nu på hur man kan få bort de prisregleringar som man har och som förlamar ekonomin. Här hörde vi Gudrun Schyman klaga över att man har lönsamhetsmål i olika företag och affärsverk, som om lönsamheten vore det enda mål som dessa strävar till. Tvärtom är det så att genom att skapa lönsamhet kan de tjäna andra syften, frambringa resurser och ge arbete och välstånd. Vpk saknar totalt föreställningar om hur resurser frambringas. Därför är inte vpk trovärdigt när man fördelar resurser. Det blir en engångssatsning, Gudrun Schyman. För en varaktig, bestående och ansvarsfull socialpolitik och fördelningspolitik som skall hålla i årtionden framöver behöver vi en ekonomisk politik som skapar tillväxt. Därför är just den politik som vi för i finansutskottet och skatteutskottet en grundförutsättning för att socialpolitiken och den offentliga sektorn skall kunna klara sig i framtiden.
Herr talman! Gudrun Schyman ställde frågan: Vad är egentligen bättre än att det offentliga har monopol på barnomsorgen? Jag skulle vilja svara så här: Det som är bättre är en offentlig barnomsorg kompletterad med t.ex. ett vårdnadsbidrag som ger möjlighet till valfrihet för föräldrarna när det gäller både att korta sin arbetsdag och att vara hemma några år medan barnen är små. Vård av barn i hemmet skall också ge ATP-rätt och möjlighet för dem som så vill att starta ett föräldrakooperativ eller andra alternativ. Det är bättre än enbart offentlig barnomsorg och förbud mot alternativ, något som vpk förespråkar.
Herr talman! Valfrihet för vem? frågar Gudrun Schyman. Jag har redan sagt i mitt anförande att det gäller valfrihet för den enskilde att kunna välja vård och omsorg, välja vilken institution man skall gå till, välja vilken doktor man skall anlita osv. Det är också valfrihet för den anställde att välja arbetsgivare. Det är valfrihet att starta eget. Då är det viktigt att det finns ett utbud på marknaden så att detta blir möjligt. Det innebär att det finns flera väntrum att gå till. Man kanske kan välja ett väntrum där man snabbt kan få behandling som också ger god kvalitet. När det finns många att välja mellan blir denna situation reell. I dag har vi en monopolsituation som gör att valfriheten inte finns. Då förstår jag att Gudrun Schyman ställer frågan: Vem i den långa kön kan välja i dag? Nej, det är rätt att det inte finns någon valfrihet. Men vi vill skapa den genom att göra sådana ändringar i det ekonomiska systemet, med skattepolitik och annat, att detta blir möjligt. Jag vill göra kammaren uppmärksam på att det på s. 135 finns en sammanställning av de olika anslagsalternativen. Gudrun Schymans reservationer kommer att kosta skattebetalarna ytterligare 3 miljarder bara med förslagen i detta betänkande. Då frågar jag mig: Hur skall de finansieras? 125 96 av tillväxten har redan gått till skattehöjningar. Hur stora blir skattehöjningarna om dessa reservationer går igenom? Hur stora blir kompensationskraven från de fackliga organisationerna för de höjda skatterna? Vi är tillbaka i en ännu värre situation än den vi har i dag om vi skall följa vpk:s råd.
Herr talman! Jag skall försöka bemöta de uppretade personerna en efter en. Jag börjar med Daniel Tarschys. Jag tycker att det är litet tunt, Daniel Tarschys, att försöka skjuta vpk:s socialpolitik och ekonomiska politik i sank med hänvisning till hur den ekonomiska politiken och socialpolitiken har bedrivits i Östeuropa. Jag trodde att Daniel Tarschys visste att vpk är ett parti som verkar i Sverige, utifrån det svenska samhällets sätt att fungera och att vi ställer våra krav utifrån den verklighet som vi lever i här. Vi skulle aldrig drömma om att kopiera andra länders åtaganden, framför allt inte när de har skött dem så dåligt. Det kan inte vara obekant för Daniel Tarschys att vpk under mycket lång tid har drivit en aktiv och mycket avancerad socialpolitik, delvis därför att vi har väldigt många personer som är engagerade i den sociala sektorn och som arbetar inom den. Så jag måste säga att det var litet väl tunt. Jag tror inte alls att vår politik skulle leda till social misär. Vi skulle kunna kosta på oss det mycket intressanta exemplet att se vad som skulle hända om fler anslöt sig till den typ av ekonomisk politik som vi vill föra. Jag är alldeles övertygad om att det skulle gynna en stor del av de människor i dag i Sverige som inte har det särskilt fett och som inte känner igen sig i diskussionen om ekonomisk kris och överhettning. Det är faktiskt inte särskilt hett i deras plånböcker. Jag syftar på de människor som i dag tjänar under 100 000 kr. och som tvingas att ha ett ständigt tillskott till sin ekonomi genom sociala bidrag. Jag tycker att man faktiskt får skilja på folk och folk. Vi arbetar för olika grupper i samhället. Det får vi acceptera, och det kan och bör vi respektera. De grupper i samhället som Daniel Tarschys arbetar för i första hand och som genom skattereformen får stora skattelättnader är de grupper där överkonsumtion och överhettning finns. Samtidigt säger man att man vill dämpa konsumtionen och överhettningen. Sprider man då ut miljarder i skattelättnader? undrar jag. Sten Svensson har litet av samma resonemang. Vi har valt en annan finansiering. Vi vill inte sänka inkomstskatten i de höga inkomstlägena. Vi tycker inte att det är rimligt i en situation där vi har ökande klassklyftor i Sverige. Vi tycker att det är rimligt att ha ett rättvist skattesystem med skatt efter bärkraft. Vi har aldrig sett att det har varit något fel på det systemet. Det som har varit fel i skattesystemet har varit orättvisorna. Dem vill vi försöka råda bot på genom våra förslag. Till Ulla Tillander vill jag angående det vårdnadsbidrag som centern vurmar för säga: Jag kan inte se för vilka det skulle vara ett alternativ. För oss som är ensamstående föräldrar — vi är ganska många — är det inget alternativ. För att man skall kunna ta åt sig detta måste man ha en man som tjänar så mycket pengar att man kan bli försörjd. Jag tycker inte att det är ett steg framåt.
Herr talman! I socialpolitiken är det nog samma grupper som vi arbetar för. Vi arbetar för det glömda Sverige. Jag beundrar mycket det engagemang som finns hos vpk-politikerna både här i riksdagen och runt om i kommuner och landsting. Men det räcker inte med ett engagemang för de utsattas, förtrycktas och svagas sak. Det är också nödvändigt att förena detta med en trovärdig och hållbar ekonomisk politik. Vpk har inte haft något hållbart program, inte nu och inte under många år. Man behöver inte alls gå till Östeuropa. Det räcker att man tittar på vpk:s eget program. Vpk har under decennier arbetat för en planhushållning, en centraliserad ekonomisk politik. Man har arbetat för en politik som aldrig skulle frambringa de resurser som vi i dag har för vår sociala välfärdspolitik. Mitt bekymmer är att det finns en klyfta inom vpk mellan å ena sidan de höga ambitioner som vpk har och som i stor utsträckning är gemensamma med våra ambitioner och å andra sidan förmågan att skapa resurser, vilken är utomordentligt låg. Jag tror att Östeuropa har den fördelen ändå att det har sett att många olika försök med olika slags socialistiska ekonomier inte har fungerat. Det finns i själva verket inget exempel på att planhushållning har kunnat frambringa de resurser som behövs för en solidarisk och god välfärdspolitik. Jag är alltså fullkomligt övertygad om, att skulle vi försöka förverkliga de, enligt min uppfattning, ofta rätt förvirrade ekonomisk-politiska idéer som vpk har framfört, skulle vi stå utan möjligheter att fullfölja välfärdspolitiken under 90-talet och decennierna framöver. Det är det som är min invändning mot vpk:s socialpolitik.
Herr talman! Gudrun Schymans svar är egentligen inget svar, därför att det inte blir de inkomstökningar som hon räknar med. Ni slår mot tillväxten, ni vill beskatta ett fåtal som kanske flyttar utomlands, ni vill beskatta det kapital som kanske i stället skulle komma till användning för investeringar. Även kapitalet försvinner utomlands. Detta leder enbart till nya och ökade skattehöjningar, som får de effekter som vi nu upplever och som vållar regeringen mycket stora problem. Med vpk:s politik skulle problemen förvärras. Daniel Tarschys jämförelse med Östeuropa är intressant. Själv har jag rest mycket där. I september var jag i de baltiska länderna och träffade då kommunister i Sajudis-rörelsen i Litauen. De berättade för oss att man skulle få uppleva stora privatiseringar, om de får sin vilja igenom, framför allt när det gäller sjukvården. När vi talade om de svenska systemen sade de att den svenska kollektivistiska modellen är gammal socialistisk skåpmat. Den sade man sig inte vara intresserad av. De ville gå direkt på marknadsekonomiska lösningar. Så kommer man att resonera i större delen av Östeuropa när förnyelseprocessen fortsätter att verka. Då kommer vpk att upptäcka att vpk verkligen är isolerat i det här sammanhanget, även med tanke på den egna svenska modellen. Det är till socialismen som man säger nej, det är den som man flyr ifrån. Man går direkt på marknadsekonomiska lösningar i Östeuropa, eftersom marknadsekonomierna visar att det går att skapa resurser för satsningar på den sociala välfärden, där de socialistiska ekonomierna har misslyckats.
Herr talman! Jag tycker liksom Sten Svensson och Daniel Tarschys att jämförelsen med Östeuropa är intressant. Med tanke på detta är det som Gudrun Schyman säger märkligt. Det som vi bevittnar i många länder i Östeuropa är just en upplösning av monopolen. Av en sådan förändring märks det ingenting i vpk:s och Gudrun Schymans inställning. Gudrun Schyman sade att vårdnadsbidraget inte är någonting för dem som är ensamstående. Men många ensamstående, mest mammor, har en sådan ekonomisk situation att de inte kan förkorta sin arbetsdag. De vill förkorta arbetsdagen, så att den omfattar sex timmar och så att barnens vistelse på daghemmen inte skall bli så lång som den nu ofta är. Det gäller just barn som har ensamstående föräldrar. Vårdnadsbidraget, som stöds inte bara av centern utan också av folkpartiet och moderaterna, ger ökade möjligheter att förkorta arbetsdagen, att i verkligheten använda sig av rätten till förkortad arbetsdag.
Herr talman! Jag är, Ulla Tillander, en stor ivrare för kortare arbetsdag. Vpk har länge drivit kravet på sex timmars arbetsdag för alla. Inte minst bra skulle det vara för barnen. Man behöver inte gå någon omväg över vårdnadsbidraget. Det skulle begränsa möjligheterna till en kortare arbetstid för väldigt många som av olika skäl behöver en förkortning, inte bara därför att de är vårdare av små barn. Ni säger med en mun att mitt resonemang om socialpolitik är märkligt med tanke på Östeuropa. Ni kunde väl då dra slutsatsen att vpk tydligen inte står för samma politik som de olika regimerna i Östeuropa har gjort. Detta är en annan slutsats som man kan dra av det faktum att det inte finns någon överensstämmelse mellan det som jag säger och hur det har sett ut i de här länderna. Jag tycker att ni borde överväga att någon gång inta den ståndpunkten. Sten Svensson säger att man i många östeuropeiska länder kommer att införa en marknadsekonomi. Även jag är övertygad om detta. Man kommer att få stora sociala problem. I Ungern ser man mycket tydligt att den sociala utslagningen har ökat oerhört. De bostadslösa har blivit många fler liksom också de fattiga, osv. Även om problemen är övergående — det kommer säkert att bli bättre — kan det vara på sin plats att se på förhållandena i de västeuropeiska kapitalistiska länderna, t.ex. inom EG. Hur ser det ut på socialpolitikens område, om vi jämför med Sverige och de övriga nordiska länderna? Jo, i EG har man vad Sten Svensson kallar valfrihet med ökad privatisering, men också större utslagning och hög arbetslöshet. Det är en mycket svårare situation för både ungdomar och kvinnor. Listan kan göras lång. Jag tror inte att den jämförelse som gjordes är särskilt hederlig. Till Daniel Tarschys skulle jag vilja säga att jag tycker att det vore mycket bättre om han vore mera oroad över den ökade klyftan i samhället än över en eventuell klyfta inom vpk. De ökade klassklyftorna i samhället borde inge betydligt större oro än situationen i ett enskilt parti.

Herr talman! Först vill jag tala om miljöpartiet de grönas socialpolitik och om hur man skall kunna klara socialpolitiken. Det är, enligt min mening, det viktigaste här i dag. Får jag tid över skall jag ta upp Daniel Tarschys påhopp om att vi inte har en finansierad budget. Det har vi nämligen. Jag har vår motion om grön ekonomisk politik med mig. Det är bara att läsa innantill, så jag skall nog kunna ge svar till Daniel Tarschys. Så över till mitt anförande om socialpolitiken. Miljöpartiet de gröna vill medverka till en omfördelning av resurser från de friska och arbetsföra till de sjuka och till dem som behöver vård och omsorg. Men även om det blir utökade tillgångar, måste vi få ett bättre utnyttjande av de nuvarande resurserna. Allra viktigast är att minska efterfrågan på vård genom förebyggande åtgärder. Bättre kost, ändrad livsföring, förebyggande vård och kunskap om egenvård skulle kunna sänka vårdoch omsorgskostnaderna mycket. En ökad satsning på forskning om sambandet mellan ohälsa och miljöföroreningar med åtföljande förbättrande åtgärder leder också till en minskning av efterfrågan på vård. Vi vet redan så mycket om miljökonsekvenserna av vårt nuvarande samhälles funktioner att vi skulle kunna få en bättre hälsa om vi bara på allvar tog konsekvenserna av vår kunskap. Det gäller t.ex. hetsen och jäktet i samhället, som ger oss magsår, tarmkatarr, högt blodtryck och hjärtbesvär. Vårt byggfusk ger oss allergier, eksem, astma, förkylningar och lungsjukdomar. Vår dåliga arbetsmiljö ger oss ledskador, ryggbesvär och dåliga armar och ben. Motortrafiken ger oss trafik olyckor och dålig luft. Listan skulle kunna göras hur lång som helst på alla de skador som vi skaffar oss genom att inte förebygga ens när det gäller de fall som vi känner till. Här behövs ett aktivt agerande för att hålla sig frisk och ett lika aktivt agerande för att ta bort verksamheter som skadar oss. Det viktigaste är faktiskt inte att tjäna pengar. Benskörhet hos människor t.ex. söker sig allt längre ned i åldrarna. Orsaken är inaktivitet. 57 000 människor är i dag förtidspensionerade på grund av ryggoch nackproblem. Det kostar försäkringskassan 27 miljarder kronor om året. Orsaken är att dessa personer inte orkar med sina arbetsuppgifter. Trots att vi är världsmästare på ergonomiska hjälpmedel får vi allt fler förslitningsskador. Det beror på att människan inte är någon maskin som man kan rationalisera hur långt som helst. Vi behöver röra oss mera genom t.ex. regelbunden träning under en sjukgymnasts eller en ryggterapeuts ledning på betald arbetstid och på arbetsplatsen. Företaget får göra skatteavdrag för tiden och för den anställde handledarens arvode. Om detta gick att genomföra skulle resultatet bli att alla vinner på reformen; arbetsgivaren, arbetstagaren, staten och landstingen. Vi har väckt en motion om detta till riksdagen: Skatteavdrag för kostnader i samband med träning. Upplysning och förebyggande vård kostar visserligen pengar, men det är utgifter som leder till besparingar — för att inte tala om minskat mänskligt lidande. Vi kan se hur den reella satsningen på förebyggande tandvård, som gjordes på 60 och 70-talen, när vi ansåg oss ha råd till så kloka åtgärder, gav en verklig vinst både ekonomiskt och mänskligt sett. Så borde vi göra även med sjukvården i dag. Det är utgifter som på sikt blir ett sparande. Mest akut för närvarande är att förhindra att ytterligare resurser tas från sjukvård och omsorg om äldre och handikappade. Risken är uppenbar att detta kommer att ske 1991. Det gäller dels förslaget om att arbetsgivarna inte skall ges full kompensation för den lagfästa sjuklönen, dels förslaget om kommunalt skattestopp. Förslaget om sjuklön beräknas kosta kommuner och landsting över 5 miljarder kronor. Eftersom landstingens huvuduppgift är hälsooch sjukvård, ökar deras utgifter markant om de nu skall betala den lagstadgade sjuklönen till sina anställda. Denna utgift får de inte hel kompensation för genom att öka skatten. Den måste därför kompenseras på något annat vis. Vi avvisar i princip förslaget om kommunalt skattestopp. Eventuellt kan ett temporärt stopp, bara för 1991, tänkas om det finns garantier för att löneökningarna på hela arbetsmarknaden blir låga detta år och för att kommuner och landsting ges alternativa finansieringsmöjligheter. Vi anser i princip att det är kommuner och landsting som skall ombesörja sjukvård samt äldreoch handikappomsorg. Därför är det viktigt att det förs en ekonomisk politik som gör det möjligt för kommuner och landsting att klara sina åtaganden. Miljöpartiet anser att det är nödvändigt med en samhällsekonomisk åtstramning, men den får inte drabba de vårdoch omsorgsberoende. Det är den privata konsumtionen som i första hand bör drabbas och då sådan konsumtion som förstör miljön och/eller förbrukar de ändliga naturresurserna. Energioch miljöskatterna måste höjas kraftigt för att minska förbrukning och skadliga utsläpp. Dessutom måste vi höja skatterna på tobak och alkohol för att minska den konsumtion som helt klart förvärrar läget inom sjukvården och omsorgen. Vi behöver också göra en storsatsning på järnvägen och annan spårbunden kollektivtrafik för att minska trafikolyckorna och komma till rätta med den dåliga miljön. Likaså måste verkningarna av vår vällevnad hejdas. I dag mår vi så väl att vi blir sjuka av vårt välstånd. Företagen och den offentliga sektorn drabbas av de höjda energioch miljöskatterna och måste delvis kompenseras genom sänkta arbetsgivaravgifter. Det leder för långt bort från den socialpolitiska debatt vi för här i dag, tycker jag, att ta upp den diskussionen nu. Den får vi i stället ta i den finanspolitiska debatten. Rehabiliteringen av handikappade, långtidssjuka och arbetsskadade måste förbättras. Det är ingen bra lösning, vare sig ur samhällets eller den enskildes synvinkel, att förtidspensionera människor som skulle kunna rehabiliteras. Vi skulle kunna ta medel ur sjukoch arbetsskadeförsäkringen för de här rehabiliterande insatserna. Vi måste också satsa på egenvård i större utsträckning. Vi måste lära oss egenvård redan i skolan. Det är inte nödvändigt att gå till doktorn för varje liten åkomma. Förkylning t.ex. kan ingen doktor bota, knappast lindra. Det som behövs är vila, inte medicinering. Men det är som om vi nästan hade glömt bort att vila i vår hetsiga livsföring. Även en stärkt anhörigvård måste ses som en resurs. Det blir en avlastning för sjukvården och omsorgen, men också en social och mänsklig förbättring. De som vill och kan vårda anhöriga hemma bör naturligtvis ges en ATP grundande ersättning för detta. Ett bestående problem verkar vara hur vi skall kunna rekrytera och behålla vårdpersonal. Vårdyrkena måste få högre status, vilket innebär vidareutbildning, lön i proportion till ansvar och en förbättrad lön över huvud taget samt en förbättrad arbetsmiljö. Det tunga, ansvarsfulla och psykiskt påfrestande arbetet inom vården skulle bli lättare med sextimmarsdag, anser vi. Schemaläggningen är ett annat problem. Den bör utformas så att personalen inte behöver tjänstgöra mer än var tredje helg. Just i storstäderna är personalrekryteringen särskilt svår. Överhettningen på arbetsmarknaden skulle kunna undvikas genom en stramare finanspolitik. Den snabba utbyggnaden av kontor och den därmed ökande privata tjänstesektorn tar arbetskraft från den offentliga sektorn. Detta är ett problem som vi måste lösa genom att göra vårdyrkena mer konkurrenskraftiga. Miljöpartiet har också föreslagit att det i den allmänna värnplikten skall ingå en värntjänst för både kvinnor och män. I värntjänsten kan t.ex. ingå arbetsuppgifter inom sjukvården och omsorgen. Vi tror att de värnpliktiga, förutom att de gör ett värdefullt arbete inom vården, också får en ökad förståelse för och insikt i hur viktigt det är att ha en trygg och väl fungerande hälsooch sjukvård i vårt samhälle. Det är allas vårt ansvar att upprätthålla ett sådant samhälle. Vi måste ta del av samhällets uppgifter. Vi måste själva se till att leva ett sådant liv att vi inte i onödan tär på sjukvårdsresurserna, utan håller oss friska. Vi måste lära oss den förebyggande vården, och vi måste hjälpa vår släkt och våra grannar så gott vi kan. Det finns inga avlatsbrev att köpa, även om vi har aldrig så mycket pengar. Jag har förut här i riksdagen hävdat att vi inte kan säga: Jag har betalat min skatt, nu får staten ta över ansvaret för min gamla mamma, för barnen, eller vem det nu kan vara som vi har dåligt samvete för att vi inte hinner med. Det är vårt eget personliga ansvar att se till att samhället fungerar och att det finns ett fungerande socialt nätverk. Miljöpartiet de gröna vill att patienten skall vara i centrum vad gäller vården och omsorgen, dvs. att patientinflytandet skall öka. Det är ändå patienten som vet bäst. Patientorganisätionerna skall få en större möjlighet att påverka vården och omsorgen. Deras kunskaper och erfarenheter måste också tas till vara. Vi vill att alternativ medicin och skolmedicin skall kunna samarbeta, inte som nu vara två skilda världar. Troligen, det hoppas vi i alla fall, blir resultatet av alternativutredningen att de vattentäta skotten mellan alternativ vård och den etablerade medicinen öppnas. Vi har motionerat om och vill ha en professur i alternativ medicin. Vi vill också att alternativmedicinen skall vara företrädd i socialstyrelsen. Hälsohem av god kvalitet behöver vi i den förebyggande vården. De behövs också för att hjälpa människor tillbaka till hälsa. Det är viktigt att minska människors medicinberoende och att respektera deras önskan att inte behöva tvångsmedicineras. Det har vi också motionerat om. Samtalsterapi är bättre än att droga ner oroliga patienter med tabletter. Därför vill vi satsa på psykoterapi. Sker den hos legitimerade psykoterapeuter, skall kostnaden ersättas av den allmänna sjukförsäkringen. Det skulle bli en reform som skulle finansiera sig själv. Man kan gå hos en legitimerad psykoterapeut utan att behöva vara sjukskriven under hela behandlingstiden. När det gäller barnen vill vi hävda barnens rätt till sina egna föräldrar. Dit hör att en förälder t.ex. skall få räkna in sitt eget barn i den grupp vederbörande har hand om i den kommunala barnomsorgen; den s.k. Uppsalamodellen. Vi vill för övrigt ha stor frihet i valet av barnomsorg. Vi kan tänka oss trefamiljssystem och föräldrakooperativ förutom kommunala daghem och andra varianter. Det är föräldrarna som skall ha valfrihet, och det är barnen som skall ha tillgång till sina föräldrar. Vi vill också ha en statlig barnombudsman, en juridisk expertis som i besvärliga förhandlingar står på barnets sida, en organisation med opinionsbildande funktion med just barnens bästa för ögonen och en samordnare av barnens rättigheter i samhället. Vi vill att socialstyrelsen skall ge ut en broschyr om barns sexslaveri — en broschyr som beskriver deras förfärliga levnadsomständigheter, hur de utnyttjas av självupptagna, egoistiska människor utan förbarmande. En sådan broschyr skulle delas ut vid försäljning av resor till t.ex. Sydostasien. Vi värnar om särskilda ungdomsmottagningar med läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog och barnmorska. Dessa mottagningar har funnits sedan 1970-talet och gör stor nytta genom att förebygga sjukdomar och problem av alla slag hos ungdomar i puberteten. Största delen av rådgivningen har gällt sexoch samlevnadsfrågor och har bevisligen minskat antalet oönskade tonårsgraviditeter och fall av könssjukdomar. Det finns ingen möjlighet att ta upp alla sociala synpunkter på vård och omsorg i ett anförande på en kvart, men mycket av det som återstår tar mina meddebattanter upp i sina anföranden som kommer senare i dag. Dit hör äldreomsorgen, aidsoch drogproblematiken samt familjepolitiken. Jag vill sluta med att yrka bifall till de reservationer som miljöpartiet skrivit under samt reservation 15, mom. 21 Medel för tobaksinformation, som jag nu lyckats skaffa fram pengar till. Nu vänder jag mig till Daniel Tarschys: En av våra ekonomiska principer har varit och är att ha en finansierad budget. Vi har satsat mycket på miljön. Vi måste arbeta förebyggande. Därför har vi inte haft så mycket pengar till andra verksamheter. Å andra sidan kan miljö vara nästan vad som helst. Dessutom är miljöpolitik en långsiktig socialpolitik. En gång blev jag ombedd att tala om miljöpartiets tre viktigaste frågor. Då talade jag om den yttre miljön, den inre miljön och den andliga miljön. Det finns mycket som kan vara miljö. Det är så, Daniel Tarschys, att jag gärna hade velat skriva på de andra oppositionspartiernas julklappslista, men jag har inte haft tillräckligt med pengar i börsen. Det har smärtat mig att jag inte har kunnat ställa upp på flera av de välgrundade önskemålen. Men jag försäkrar att ingen utgift har varit ofinansierad i vår budget. Nu har jag ”fått” tre miljoner till tobaksreklamen som kunde frigöras ur vår strängt hållna budget, bl.a. genom skatten på några ören per cigarett för information. Tack vare det kan jag nu tillsammans med folkpartiet och centern stödja den här motionen som handlar om tobaksreklam. När man, som Gudrun Schyman rekommenderade, tittar på s. 135 där oppositionspartiernas reservationer står om anmälda anslagsalternativ, finner man att moderaterna står på noll, därefter kommer vi. Vi har litet drygt tio och en halv miljoner. Vi har som sagt inte haft råd. Vi har satsat våra pengar på ungdomarna och ungdomsmottagningarna. Vi har satsat dem på rättsläkarmedicinen och vi har satsat 150 000 kr. på en statlig organisation, jag tror att det var statens bakteriologiska. Det beror på att sådana organisationer måste kunna fungera, för annars fungerar inte rättssäkerheten. Tack för ordet!
Herr talman! Jag tror att miljöpartiet är på rätt spår när man vill satsa mer på förebyggande arbete. Det finns också andra inslag i miljöpartiets socialpolitik som jag tycker är kloka och framsynta. När jag tar upp en diskussion om de ekonomiska grundvalarna för miljöpartiets socialpolitik, viftar Anita Stenberg liksom flera andra talare här i debatten med årets skuggbudget och säger: Vi har minsann täckning för vad vi har föreslagit. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att man har försökt skaffa täckning för alla de förslag som har framlagts. Men det jag ville ta upp var faktiskt en mer allvarlig och långtgående fråga, nämligen: Hur kommer socialpolitiken att påverkas av det gröna projektet, inte bara årets politik utan det samhälle som man vill bygga i framtiden? Jag tror att flera inslag i det gröna projektet kommer att vara bra för socialpolitiken. Jag tror att man, genom en satsning på en mer informell ekonomi, kan göra vissa vinster från socialpolitisk synpunkt. Men jag pekade också på ett par problem som jag menar att miljöpartiet de gröna har försummat att fundera över. Mycket stora delar av socialpolitiken bygger på enorma överföringar av pengar via skattesystemet. Om man försöker minska penningekonomin, om man strävar efter ekonomisk stagnation eller efter att minska omsättningen på penningekonomin kommer också skatteintäkterna att sjunka. Då kommer vi att få svårigheter att finansiera en hel del av de åtaganden vi redan har gjort för framtiden vad gäller sjukvård, barnomsorg och mycket annat. Pensionssystemet i Sverige är faktiskt så uppbyggt att vi har bundit oss för att ha en tillväxt på ungefär 2 70. Har vi en tillväxt på mindre än 2 90 framöver kommer pensionsbördan att stegvis bli allt tyngre. Har vi en nolltillväxt, som miljöpartiet föreslår, kommer pensionssystemet att kollapsa. Det här är ett problem som jag menar att miljöpartiet i sina funderingar över socialpolitiken ännu inte har attackerat. Egenvård, rekommenderade Anita Stenberg. Jag skulle vilja anbefalla litet egenvård också för de gröna socialpolitikerna.
Herr talman! Jag skulle bara vilja säga till Anita Stenberg att när jag hänvisade tills. 135, var det inte för att misskreditera några andra partier för att det såg litet glest ut. Men jag tycker att det ger en bild av hur mycket man satsar bakom alla de vackra orden. Om man vill göra rättvisa åt den här sammanställningen, borde man naturligtvis komplettera den med en sammanställning av den ekonomiska politiken, där vi också visar på andra sätt att stödja vad vi från vpk kallar en välfärdspolitik. Vi har t.ex. anvisat pengar för att man skall utöka de försök med sex timmars arbetsdag som nu bedrivs i Kiruna. Vi vill ha statliga pengar för att man skall kunna göra försök i flera landsting. Vi har budgetposter med överföring av pengar direkt till kommuner och landsting, just för att man skall kunna satsa på den här förebyggande vården och för att man inte skall dra ner på det förebyggande arbete som man t.ex. gör i kommunerna. Det gäller både ungdomar och barn. Det gäller fritids, det gäller skolor, osv. Men då måste man anvisa pengar till det. Daniel Tarschys säger att om man ifrågasätter tillväxten innebär det att man ifrågasätter socialpolitiken. Det vore mycket intressantare om vi förde en diskussion om BNP som ett mått på tillväxt. Det kanske är ett ganska trubbigt instrument nu för tiden eftersom det mäter pengars värde oavsett vad pengarna går till. Det finns ju verksamheter som i sin förlängning får destruktiva följder, t.ex. dåliga arbetsmiljöer, kanske industrier som går bra men som med tiden också genererar högre sjukvårdskostnader, osv. Det finns miljöaspekter som blir väldigt dyra. Därför behöver vi ett nytt mått på BNP där sociala, välfärdspolitiska och miljöpolitiska aspekter vägs in. Det har vi inte i dag. Så länge vi inte har det tror jag att vi allihop bör vårda vårt ekonomiska sinnelag litet.
Herr talman! Tack för erkännandet, Daniel Tarschys. Genom att människor behöver mindre vård och genom att behovet av vård minskas kan också transfereringarna minskas. Vi ökar transfereringarna för året med 4,24 miljarder och minskar transfereringarna med 4,4 miljarder. Det blir alltså en minskning av transfereringarna på 160 miljoner i vår budget. Man blir inte rik på de stora inkomsterna, utan man blir rik på de små utgifterna. Det är så miljöpartiet resonerar, även när det gäller socialpolitiken. Därför anser vi att en utvidgning av industrin som är miljöförstörande skadar mer än den gör nytta. Pengar är inte allt. Vi har i Sverige relativt gott om pengar, men vi har ont om tid, och vi har ont om hälsa. Det är inte säkert att mer pengar ger större lycka. Det är fel att tro så. När det talas om bruttonationalprodukten håller jag verkligen med Gudrun Schyman om att den är ett dåligt mått på välfärd. Om två bilar kör på en landsväg och krockar och bilarna förstörs och människor skadas, då har man ökat bruttonationalprodukten på många sätt, men man har gjort en stor olycka. Sedan tycker jag egentligen inte att miljöpartiet behöver skämmas, och jag tror inte att Gudrun Schyman tog upp det som står på s. 135 i betänkandet för att skada någon på något vis. Men uppställningen över anslagsalternativen visar ju på så stora skillnader, och vi hade inte råd att avsätta mer pengar. Därför måste vi se till att minska utgifterna. Vi har inte mer pengar i börsen. Vi ser inte att man kan få mer pengar i börsen heller, för om man skaffar mer pengar så förutsätter det miljöförstöringar och förstörda människor, och då har det inte gjort någon nytta. Därför frågar jag Gudrun Schyman nu här i salen vad jag väste i hennes öra i socialutskottet: Hur i hela friden har ni finansierat era jätteutgifter? Hur går det till?
Herr talman! Jag är helt överens med de två tidigare talarna om att BNP inte är något perfekt mått på det vi önskar åstadkomma. Det är dock ett relativt hyggligt mått på den materiella välfärden i samhället. Och vad mera är, det är till sådana mått som vi har bundit en hel del av våra sociala välfärdssystem. Pensionärerna har fått ett löfte om att deras pensioner skall ökas när priserna ökar i samhället, att deras standard skall bibehållas. Om då pensionärerna kommer och frågar miljöpartiet hur det skall gå till att höja pensionerna med miljöpartiets ekonomiska nolltillväxt, kommer svaret från Anita Stenberg, om jag förstod saken rätt, att vara: Pengar är inte allt. Det är inte av stora inkomster man blir glad utan av små utgifter. Var vänliga att rätta er efter den lilla matsäck som vi frambringar! Det är naturligtvis ett tänkbart svar, men jag tycker då att det är viktigt att slå fast att miljöpartiet inte har ambitioner att klara det pensionssystem som vi har i dag och som faktiskt är knutet till en fortsatt tillväxt. Pensionssystemet stämmer inte överens med det gröna projektet, och då tycker jag att det är viktigt att miljöpartiet för landets pensionärer klargör hur ni har tänkt er deras framtid och för de blivande pensionärer som finns här i salen hur ni har tänkt er vår framtid, med det ekonomiska system som ni tänker genomföra — detta i konsumentupplysningens namn.
Herr talman! Det skulle vara väldigt bra om replikörerna här var så kloka att de tänkte på sin egen ålderdom också när det handlar om att sätta till pengar för dem som arbetar inom hemtjänsten. Till Anita Stenberg vill jag bara säga att jag med varm hand skall överlämna vår ekonomisk-politiska motion. Om vi sätter oss ned och går igenom den tillsammans, skall nog miljöpartiet kunna se att det faktiskt finns bra vägar att finansiera en ökad satsning på socialpolitiken och på den offentliga sektorns uppbyggnad.
Herr talman! Tack för det, Gudrun Schyman! Det ser jag fram emot. Jag är villig att ta åt mig alla bra förslag. Vår skattepolitik gynnar faktiskt pensionärerna, Daniel Tarschys. Ställer man frågan till pensionärerna, om de vill ha mera pengar eller vård och omsorg, är jag säker på att de sätter vård och omsorg framför pengarna.